Herr talman! Ulla Tillander har frågat mig om jag före riksdagens sommaruppehåll ämnar ta initiativ till förnyad prövning av läget för flyktingar av assyrisk börd i Sverige i syfte att skapa klarhet i dessa människors förhållanden. Med anledning av den omfattande oreglerade invandringen av turkiska assyrier till Sverige har regeringen i dag fattat vissa beslut som i korthet innebär följande. Regeringen anser alltjämt att de turkiska assyrierna inte generellt kan anses vara politiska flyktingar enligt 2 § andra stycket utlänningslagen. Om det ändå i vissa enskilda fall kan finnas anledning att på grund av styrkan i de åberopade skälen ge tillstånd måste prövas individuellt. Vid prövningen av de enskilda ansökningarna från turkiska assyrier som nu finns i Sverige skall emellertid i fortsättningen större hänsyn tas till den familjeanknytning som sökanden kan ha till här bosatta personer. Detta ökar möjligheterna för framför allt föräldrar och vuxna barn att få fortsätta att leva tillsammans i Sverige. Regeringen har dessutom beslutat att under budgetåret 1979/80 införa en särskild familjekvot för turkiska assyrier. Tillstånd att få komma hit inom ramen för kvoten kan endast ges till dem som vistas utanför Sverige. Tillstånd skall ha meddelats före inresan. Kvoten omfattar 300 personer. De nya riktlinjerna för tillståndsprövningen kommer givetvis inte att medföra att alla turkiska assyrier som nu finns här får uppehållstillstånd. Enligt min bedömning kommer emellertid många av dem som nu finns här utan tillstånd att få stanna. En förutsättning för att skapa klarhet i de enskilda fallen är dock att de som nu gömmer sig för myndigheterna snarast ger sig till känna. Först därefter kan ju de skäl som de vill anföra för att få stanna prövas.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

Ett snabbare beslut skulle dock ha inbesparat många människor mycken oro. När det gäller att bedöma regeringens ställningstagande måste man med lättnad notera att den benhårda attityden har mjukats upp. Det svar som nu ges är betydligt mer positivt än det som jag fick på min förra fråga, som besvarades den 15 mars. Man lovar nu att behandla de flyktingar som redan finns i Sverige på ett generösare sätt. Statsrådet vidgar familjebegreppet och går därmed den assyriska flyktinggruppen till mötes i dess syn på familjen. Dessutom skapar man genom en kvot möjlighet att tillämpa det här nya familjebegreppet på människor som ännu inte kommit till Sverige. Detta är logiskt och konsekvent. Man har vidgat betingelserna för dessa människor att få stanna i Sverige. Det nyckelord med vilket man opererar är alltså ett vidgat familjebegrepp. För detta vill jag nu rikta ett tack till regeringen, som i det här hänseendet har fattat ett vist beslut. Jag tror att många människor kan känna sig glada över detta. Tillämpningen av det nya familjebegreppet på dem som redan finns i Sverige har regeringen inte begränsat till ett fixerat antal. Men löftet om att en prövning skall göras i en generös anda tar jag fasta på. Jag konstaterar att nyckelbegreppet är synen på den vidgade familjen. Jag har hittills uppehållit mig vid att påpeka fördelarna med detta. Men en nyckel används ju till att både låsa upp med och stänga till med. I den akuta situationen vill man naturligt nog ta fasta på det positiva, men det finns en annan sida också, t.ex. den att den här gruppen av flyktingar behandlas på ett speciellt sätt. En begränsning ligger i att de familjer som redan finns här får kompletteras, men att flyktingar från andra familjer alltså inte tas emot. Den sociala, politiska och religiösa förföljelse som — det är omvittnat — kan vara mycket svår, kommer tydligen i fortsättningen att betyda mindre, trots att detta för dem som vägrat att återvända och för dem som hjälpt människor att inte göra det har varit ett huvudskäl. Det blottar att det alltjämt finns en väsentlig distinktion mellan olika flyktinggrupper. Erfarenheten visar dock att flyktingfrågor knappast löses en gång för alla. Därför hälsar man trots allt dagens besked med tillfredsställelse. Beslutet innebär ett steg i rätt riktning.

Herr talman! Ralf Lindström har frågat mig om Karlskronavarvet kan räkna med att i framtiden få behålla och eventuellt öka den nuvarande omfattningen av marint underhåll. Marinen omstruktureras med inriktning mot små enheter som kräver mindre underhåll än äldre enheter. Någon ökning av den nuvarande omfattningen av underhållet kan därför inte förutses. Det är snarare troligt med en fortsatt minskning. En ökning av det marina underhållsarbetet vid Karlskronavarvet är därför inte trolig. Med hänsyn till att Karlskronavarvet är en betydelsefull resurs för försvaret bör man enligt min mening eftersträva en så jämn beläggning som möjligt vid varvet. Jag vill i detta sammanhang erinra om att den av riksdagen nyligen beslutade omorganisation&n av bl.a. Västkustens örlogsbas innebär att vissa underhållsarbeten, generalöversyner och andra större arbeten på fartyg, flyttas från Västkustens örlogsbas till Karlskronavarvet och Ostkustens örlogsbas.

Herr talman! Jag tackar försvarsministern för svaret på min fråga. Avslutningen gav en liten anledning till optimism. Grundorsaken till min fråga är oron för arbetsmarknadsläget i Karlskrona och i hela Blekinge. Karlskrona har under tidigare år, egentligen från stadens tillblivelse, grundat sin sysselsättning på den militära aktiviteten. Denna verksamhet har sedan senaste kriget minskat väsentligt — en utveckling på både gott och ont. Vi känner väl alla tillfredsställelse om vi kan skära ned de improduktiva militära kostnaderna, men vi kan också alla vara överens om att en viss militär styrka och verksamhet måste vi ha, nu och i framtiden. Därför måste vi se till att vi även i framtiden har ett marint försvar. Folkmängden i Karlskrona kommun har minskat med ca 5 ?, sedan 1950. Det finns inget annat primärt centrum i hela landet som haft en så negativ befolkningsutveckling under denna period. Jag vågar också påstå att ingen kommun i landet kan tävla med Karlskrona i förlorade statliga arbetstillfällen under efterkrigstiden. Jag har i min fråga tagit upp en liten del av denna avtappning. Det marina underhållet har tidigare utförts i Stockholm, Göteborg och Karlskrona. En arbetsgrupp inom statsförvaltningen har för några år sedan föreslagit att det minskade underhåll som vi alla vet kommer att behövas i framtiden så jämnt som möjligt skall fördelas mellan Stockholm och Karlskrona. Verkligheten har blivit en helt annan. Nedskärningen av det marina underhållet har nästan enbart drabbat Karlskrona. Anledningen vet vi inget om. Från Karlskronahåll tycker vi att departementsgruppens tankar var goda och borde sättas i verket. En plan mot en jämn fördelning av dessa arbetsuppgifter kan både från samhällspolitisk och försvarspolitisk synpunkt godtas. Därför kan vi inte acceptera den pågående utvecklingen, där man lägger tyngdpunkten av det marina underhållet på Muskövarvet i Stockholm. Det förhållandet att man där enligt uppgift är nödsakad att hyra in en stor del av arbetskraften förbättrar inte situationen. Det lär vara flera hundra per dag som hyrs in. Det svar jag nu erhållit angående det marina underhållet tycker jag inte är tillfredsställande. Det innebär att fördelningen kommer att få vara så här ojämn. Min fråga är: Kommer man inte att försöka jämna ut det här? Kommer man att släppa den planering man har haft tidigare? Är inte arbetsgruppens förslag längre aktuellt?

Herr talman! Den aktuella bilden för underhållsarbeten i Karlskronavarvet är inte riktigt så mörk som man skulle kunna tro. På det diagram jag visar på kammarens intern-tv-anläggning finns Karlskronavarvet inlagt på den nedre kurvan. På den övre är underhållsarbetet för Muskövarvet inlagt. Under de närmaste två budgetåren kan förutses ett något ökat marint underhåll i Karlskrona. Det beror på att i planerna f.n. ligger ett jagarunderhåll i Karlskrona. Ralf Lindström var inne på hur stor ökning det kan bli för Karlskronavarvets del med anledning av flyttningen från Västkustens örlogsbas. Saken ligger så till att ungefär 50 personers arbete försvinner vid Västkustens örlogsbas. Det blir ju en del kvar i alla fall. Detaljer om konsekvenserna av flyttningen av delar av fartygsunderhållet från Västkustens örlogsbas utreds f. n. av chefen för marinen, varför jag i dag inte kan ange någon exakt siffra på effekterna, varken för Karlskronavarvet eller för Muskövarvet. Att en viss ökning vid bägge varven blir en följd av omläggningarna i Göteborg är sannolikt. Men den samtidiga minskningen av marinens totala underhåll gör att ökningen vid Östersjövarven sannolikt blir mindre än minskningen i Göteborg. Slutligen, herr talman, vill jag i detta sammanhang påpeka för Ralf Lindström, att om socialdemokraternas partimotion, innebärande en reduktion av försvarsramen med 448 milj.kr. för budgetåret 1979/80, hade bifallits av riksdagen hade de här kurvorna sett betydligt värre ut för Karlskronas del.
Herr talman! Jag skall inte gå in på någon lång försvarspolitisk debatt. Jag är tacksam för de svar som jag har fått. Det ser i alla fall litet positivt ut. Kan vi få några fler arbeten är jag tacksam för detta. Jag tycker inte att vi skall gå in i någon djupare debatt i dag utan ber att få tacka för svaret.

Herr talman! Bo Lundgren har frågat mig vilka åtgärder som enligt min uppfattning kan vidtas för att undvika att svenska företag som bedriver verksamhet i utlandet i vissa fall kan få erlägga socialförsäkringsavgifter i såväl Sverige som det främmande landet för där verksam svensk arbetskraft. Efter framställning från Svenska arbetsgivareföreningen fick pensionskommittén år 1977 i uppdrag att överväga frågan om skyldighet för arbetsgivaren att betala socialförsäkringsavgifter m.m. för svensk arbetskraft som är verksam i utlandet. Pensionskommittén har i betänkandet Pensionsfrågor avvisat tanken att generellt befria arbetsgivarna från skyldigheten att erlägga avgifter till socialförsäkringarna för vissa grupper av arbetstagare som omfattas av försäkringens förmåner. Den av Bo Lundgren nämnda situationen att socialförsäkringsavgifter tas ut såväl i Sverige som i det land där arbetet bedrivs borde enligt kommittén i första hand lösas konventionsvägen så som redan skett när det gäller vissa länder. Regeringen har ännu inte tagit ställning till pensionskommitténs betänkande i denna del. Frågan om arbetsgivares avgiftsskyldighet för svensk personal verksam i utlandet innefattar flera svårlösta problem och jag är därför inte beredd att f. n. uttala mig om vilka åtgärder som kan vidtas för att undvika de olägenheter som nu kan förekomma.

Herr talman! Som framgick av svaret är jag inte främmande för att det kan vara vissa olägenheter förknippade med denna situation. Men jag pekade också på att pensionskommittén för sin del har funnit att ett generellt undantagande från avgifter skulle kunna vara negativt för de arbetstagare det gäller, eftersom det skulle kunna leda till ett ifrågasättande av de förmåner som svarar mot dessa avgifter. Som svar på den sista frågan från Bo Lundgren vill jag peka på att man med konventioner har löst dessa problem för vissa länder. Självfallet är det inte uteslutet att den lösningen kan tillämpas på fler länder.

Herr talman! Som framgår av vad jag tidigare har sagt finns det alltså länder där vi har konventioner, och det finns länder där vi inte har några konventioner. För att åstadkomma konventioner behövs det inte bara utfästelser från min sida. Men jag vill upprepa att jag inte är främmande för tanken att problemet kan lösas på detta sätt för fler länder. Jag har också sagt att vi inom regeringskansliet har vår uppmärksamhet riktad på detta problem.

Herr talman! Georg Andersson har frågat mig om regeringen avser att vidta åtgärder för att garantera en fortsättning av det forskningsoch utvecklingsarbete som ingår i Vilhelminaprojektet. Sedan 1973 bedriver socialstyrelsen ett utvecklingsoch försöksprojekt i samverkan med Vilhelmina kommun och Västerbottens läns landsting. Projektets syfte är att i praktisk försöksverksamhet tillämpa en helhetssyn på det sociala och medicinska arbetet för att få erfarenheter för utformningen av den framtida hälso-, sjukoch socialvården i främst glesbygdsområden. Medel till projektet har utgått från socialdepartementets anslag till forskningsoch utvecklingsarbete samt försöksverksamhet. Projektet har i enlighet med de principer som tillämpas vid bidragsgivningen från detta anslag finansierats genom årsvisa beslut om bidrag med mellan 350 000 och 650 000 kr. Hittills har projektet tilldelats sammanlagt drygt 2,7 milj.kr. Efter förslag från delegationen för social forskning har regeringen för en vecka sedan beslutat anvisa 500 000 kr. för försöksprojektet i Vilhelmina under nästa budgetår. Frågan om fortsatt finansiering av sådan verksamhet i Vilhelmina efter denna tid blir liksom hittills beroende av de finansiella förutsättningarna och vilka utvecklingsoch försöksprojekt som blir aktuella. Något beslut om permanent försöksverksamhet oavsett de enskilda projektens angelägenhet och ändamålsenlighet är inte aktuellt från regeringens sida.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

för detta projekt för nästa budgetår. Men det är i alla fall något, och verksamheten kan tydligen fortsätta under kommande år. Jag är ändå litet besviken över att socialministern inte vill lämna några försäkringar om en fortsatt verksamhet efter det närmaste budgetåret. Socialministern säger att frågan om permanentning av denna verksamhet inte är aktuell från regeringens sida.

Man är där beredd att göra en plan för den fortsatta verksamheten, och jag hoppas att regeringen vill se välvilligt på detta. Det måste vara ett allmänt intresse att man på det här sättet får pröva en sådan samordning av verksamheterna. Att det sker i en typisk glesbygdskommun som Vilhelmina gör ju det hela ännu mera intressant.
Herr talman! Det anslag som regeringen har beviljat till detta projekt i år har vi baserat på utlåtande från delegationen för social forskning, som bereder dessa ansökningar. Det finns ansökningar för större belopp än det som riksdagen totalt anvisat, och därför får man finna sig i att alla undersökningar blir underkastade en prövning. Delegationen är allsidigt sammansatt, och dess ledamöter representerar både sakkunskap och skiftande erfarenhetsbakgrund och åsiktsriktningar. Jag tror därför att man kan utgå från att det blir en saklig prövning i delegationen. Självfallet vill de som är engagerade i denna verksamhet ha utfästelser om att den skall vara permanent — det är mycket rimligt och mänskligt — men det faktum att vi nu ger anslag för ett år är inget nytt, utan det har gällt hela tiden för projektet. Jag är medveten om den framställning som gjorts från Umeå universitet.

I övrigt vill jag instämma i de uttalanden som gjorts och som också Georg Andersson nu gjorde, om det värdefulla i det som uträttats i detta projekt lika väl som i de två andra projekt i Tierp och Dalby som har samband härmed.
Herr talman! Jag vill inte ytterligare diskutera de preciserade beloppen för nästa år. Jag tycker det är positivt att verksamheten får fortsätta. Jag gjorde bara den anmärkningen att jag ansåg att det var en kraftig prutning. Det framgår av svaret att de årsvisa beloppen tidigare under vissa år har legat på en högre nivå än vad som blir fallet under det nästkommande budgetåret. Det väsentligaste för mig är att man kan få vissa utfästelser för en fortsatt och mer fast fältstation för den här verksamheten. Det måste vara värdefullt för verksamhetens planering. Jag tycker inte att det är något självändamål att bibehålla den här försöksverksamheten inom socialstyrelsens område, utan det förefaller i och för sig rimligt att den överförs till högskolan och vävs in i den ordinarie budgetplanering som där sker. Men för det behövs en planeringsperiod — och det är det man är ute efter i framställningen från samhällsvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet. Man vill att den nu pågående verksamheten skall fortsätta under så lång tid att man hinner föra över det hela till anslagssystemet för högskolan. Jag vore tacksam om socialministern ville ge ett löfte om att en sådan övergångstid kan garanteras.
Herr talman! Jag tror att Georg Andersson är så väl förtrogen med de principer som gäller för budgetarbetet att han är väl medveten om att jag inte nu kan stå här och göra några uttalanden om vad som kommer att bli resultatet av den kommande budgetprövningen.

Herr talman! Om målen för regionalpolitiken råder allmän enighet. Det är synen på medlen som skiijer sig, vilket också framgått av debatten. Vi inom moderata samlingspartiet anser det viktigt att i största möjliga utsträckning arbeta med positiva och generella medel, medel som genom positiv påverkan stimulerar fram en önskad utveckling. Genom en god ekonomisk politik skall vi möjliggöra en expansion i hela vårt näringsliv, vilken i sin tur kan ge resurser till de särskilda regionalpolitiska insatserna. Vi motsätter oss negativa styrmedel i form av t.ex. etableringskontroll. Med hjälp av etableringskontroll kan man aldrig tvinga fram företagsetableringar, men man kan naturligtvis förhindra att sådana kommer till stånd. I dag är det bristen på expansion i hela vår ekonomi som gör föret trögt för regionalpolitiken. Mot den bakgrunden är det en smula beklämmande att även i detta regionalpolitiska betänkande så har den synen fått spela så stor roll, som innebär att ett viktigt inslag i regionalpolitiken skall vara ett pytsande ut av jobb och människor från Stockholm. Jag trodde att alla partier var ense om att någon ny utlokalisering från Stockholm inte skall äga rum. Men i centerpartiets reservation nr 11 vill centern att varje central myndighet skall åläggas att redovisa en plan, som visar hur man genom en successivt genomförd decentralisering kan reducera den centralt anställda personalen. Målet för denna ”omfördelning” av personal, som centern uttrycker det, skall beröra inte mindre än 10 000 arbetstillfällen under en femårsperiod. Inga människor skall tvingas flytta, har centern sagt tidigare här i debatten, men 10 000 människor skall tydligen bli av med sina jobb? Mera anmärkningsvärt, eftersom centerns Stockholmsfientlighet ju är välkänd, är det faktum att folkpartiet i propositionen förvarnar om en omlokalisering från Stockholm av privat serviceoch tjänstesektor. Den fråga som måste ställas till folkpartiet är om folkpartiet är berett att ge exempel på vilka företag eller intresseorganisationer inom den enskilda tjänsteoch servicesektorn som folkpartiet anser bör omlokaliseras från Stockholm. Det kan ju ha sitt intresse för stockholmarna att få besked på denna punkt inför 3 Vilka stockholmare inom privat tjänstesektor är det som hotas av utlokalisering om folkpartiet får sin vilja fram? Sanningen om Stockholm är ju den att regionen inte växer på andra regioners bekostnad. Stockholms län är ett utflyttningslän i förhållande till övriga Sverige. Sedan åtta år tillbaka flyttar årligen bortåt 4 000 länsinvånare netto ut till andra län i Sverige. Den befolkningstillväxt som sker i Stockholm beror till stor del på immigration från utlandet. Det är också så att det inte är den statliga verksamheten som i första hand expanderar i Stockholmsregionen utan den primäroch landstingskommunala — och den kan knappast lokaliseras utanför Stockholms län. Är inte en väl fungerande huvudstadsregion till båtnad för hela landet? Kan det inte vara så att utvecklingen i Stockholmsregionen kan ge upphov till utveckling i andra delar av landet? Regionalpolitiken främjas i dag bättre av att vi får till stånd tillväxt i alla delar av vårt land än av att vi ägnar oss åt att förhindra tillväxt på vissa orter. Till sist, herr talman, vill jag upprepa min fråga till folkpartiet: Vilka stockholmare inom privat tjänstesektor är det som hotas av utlokalisering om folkpartiet får sin vilja fram?

Herr talman! Dagens verklighet i Sverige är nedskrotning av industrier, utslagning av människor och stor arbetslöshet. I det läget måste man i första hand slå vakt om jobben och ställa krav på fortsatt och oförändrad produktion. I andra hand kommer frågan om ersättningsjobb. Inriktningen måste då vara en samhällsnyttig produktion, en behovsproduktion. Regeringen har inte framlagt något program eller vidtagit några åtgärder för att effektivt ingripa mot arbetslöshet och utslagning. Tvärtom synes man ha accepterat som något normalt och ofrånkomligt arbetslöshet och utslagning, en växande reservarmé och uppdelning av människor i s.k. A-, B och C-lag. Jörn Svensson och andra av mina partikamrater har tidigare i denna debatt berört dessa problem, och jag skall i detta sammanhang uppehålla mig vid ett par vpk-motioner som gäller sysselsättningsfrämjande åtgärder i Stockholms och Södermanlands län och som innehåller förslag om industri-, sysselsättningsoch utvecklingsplaner för att bevara befintlig sysselsättning och skapa nya arbetstillfällen. Tillbakagången inom industrin har drabbat de båda länen hårdare än andra delar av landet, möjligen med undantag av Norrbotten och Värmland. Antalet industrisysselsatta har minskat mycket kraftigt alltsedan slutet av 1960-talet. I Sörmland har under den senaste treårsperioden över 4 000 arbetstillfällen i industrin försvunnit. Det finns inget i arbetsmarknadsutskottets betänkande eller i regeringens proposition som tyder på att takten i denna utarmning i fråga om industriarbetsplatser kommer att minska i någon högre grad under de närmaste åren. Tvärtom visar bl.a. de utredningar som länsstyrelsen i Stockholms län gjort att antalet heltidsysselsatta inom industrin kommer att minska med ytterligare ca 10 000 personer fram till 1985, om inget radikalt görs för att få en annan utveckling. Kvinnor, ungdomar och invandrare utgör den största delen av länens arbetslösa. Behovet av beredskapsarbeten under kommande år kommer att vara mycket stort. Redan under nästa år kommer det förmodligen att röra sig om 7 000 å 8 000 arbetstillfällen bara för ungdomar. Stora svårigheter råder även då det gäller att placera arbetslösa på de arbeten som finns i några företag. Svårigheterna består inte i att arbetslösa ungdomar inte vill ta anvisade jobb — något som från borgerligt håll ofta framförts under senare tid — utan de orsakas av att många företag som annonserat om nyanställningar visat att just ungdomar, kvinnor och invandrare inte varit önskvärda för de ledigförklarade jobben. Företagen har ofta visat ett mycket ljumt intresse för att anställa dem som är arbetslösa på de orter där jobben finns. En viktig uppgift måste därför vara att få till stånd en sådan förändring som innebär att den typen av diskriminering av kvinnor, ungdomar och invandrare upphör. Herr talman! Den här veckan slutar tiotusentals ungdomar i Stockholms och Södermanlands län skolan — det är elever från yrkesinriktade och teoretiska linjer i både nian och gymnasiet. Till midsommar slutar flera tusen ungdomar sina beredskapsarbeten runt om i kommunerna, och bara ett litet antal av dessa har fått besked om en förlängd period. Dessutom har nyligen många värnpliktiga muckat. Hur skall arbetsmarknaden lösa de problem som kommer att uppstå? Hur skall problemen lösa sig för dem som drabbas? Något riktigt besked, något svar på dessa frågor, ges inte vare sig i regeringspropositionen eller i utskottsbetänkandet. I vpk-motionen 1567 om en statlig industrioch sysselsättningsplan för Stockholms län redovisar vi vår syn på hur man genom dels omedelbara åtgärder som staten kan vidta, dels långsiktiga åtgärder som bör inrymmas i en industriplan måste tackla de här frågorna. Man kan inte bara säga, som utskottet gör, att problemen bör lösas på länsplanet. Det måste bli fråga om snara statliga åtgärder på en rad områden. Situationen är sammanfattad denna. Regionen håller på att berövas sin industriella bas. Byggsektorn skrotas delvis. En ny bostadsbrist är ett faktum. Arbetslösheten ökar och den dolda arbetslösheten är större än den öppna. Det handlar om en enorm utslagning som har ställt en tiondel av den arbetsföra befolkningen i Stockholms län utan arbete. Arbetslöshet och utslagning föder passivitet och lägger grunden till svåra sociala problem. Hela regionen håller på att berövas sin livskraft och sina möjligheter att ge invånarna social trygghet och hopp för framtiden. Situationen är allvarlig, och vi har egentligen att välja mellan två politiska alternativ: Den ena linjen, som företräds av borgare, och tyvärr även av många ledande socialdemokrater, är att låta marknadskrafterna styra utvecklingen i Stockholms län. För framtiden innebär detta bl.a.: förvärrad social åtskillnad i boendet, fortsatt avindustrialisering med en alltmer ensidig arbetsmarknad och sämre valmöjligheter för ungdomar som går ut i arbetslivet, fortsatt utslagning och en hotande social nedrustning.

Valet står kort sagt mellan fortsatt passivitet inför marknadskrafterna och en radikal arbetarpolitik med socialistisk inriktning. Arbetsmarknadsutskottet anser inte att vpk-motionen 1567 bör föranleda något initiativ från riksdagens sida. Vi motionärer har i utskottsbetänkandet inte funnit något vägande skäl varför motionen bör avslås. Jag yrkar därför bifall till motionen. I vpk-motionen 1540 tas problemen i Södermanlands län upp, och vi föreslår där att riksdagen hos regeringen skall begära förslag om en utvecklingsplan för länet, som i en första etapp syftar till att skapa 10 000 nya arbetstillfällen. Vi har även i denna motion ganska utförligt beskrivit situationen i länet, de stora brister som finns på olika samhällsområden. Den beskrivningen svarar i långa stycken mot den som utskottet har gjort i sitt betänkande. Men vi har också gett exempel på insatser som kan ge många nya arbetstillfällen, både på kort och på lång sikt.

Men vi har framför allt framhållit att tyngdpunkten i Södermanlands län måste vara ett statligt utvecklingsprogram för anläggande av industrier som bygger på ny teknik, alternativa energikällor, ökad förädling av råvaror och som vidareutvecklar de industritraditioner som finns. Bland Sörmlands många krisbranscher är svårigheterna störst då det gäller verkstadsindustrin och inte minst metallmanufakturindustrin i Eskilstuna. Men även gjuteriindustrin, handelsoch specialstålsindustrin, träindustrin och konfektionsindustrin har drabbats. Företagsnedläggningar och inskränkningar har duggat tätt under de senaste tre åren. Bara för någon vecka sedan uppvaktades industriministern med krav på att rädda sysselsättningen vid Volvo BM i Eskilstuna där ett tusental jobb är i fara. Volvo har nämligen för något år sedan kommit underfund med att traktortillverkningen inte ger tillräckligt stora profiter och nu gör man vad man kan för att bli av med den tillverkningen. Företagsledningen började redan 1971 med vissa permitteringar, och senare har man talat om en alternativ plan för en ny traktor på 1980-talet, som man sade sig vilja satsa på, men nu är man på väg att dra sig ur traktortillverkningen. Inte heller när det gäller planerat samarbete med finska Valmet förefaller Volvoledningen nu intresserad. Herr talman! Det här är typiskt för den fullständiga brist på ansvar för sysselsättningen och för människorna som storfinansen och dess företag känner, och det understryker behovet av sådana åtgärder som vpk föreslagit i olika sammanhang och i vår motion. Utskottet avvisar motionen med hänvisning till den ledningsgrupp som länsstyrelsen tillsatte 1977 och det arbete som i den gruppens regi pågår. Vi motionärer ifrågasätter inte att det utredningsarbete som bedrivits kan utgöra en grund för åtgärder som syftar till att förbättra näringslivet i länet. Men det måste stå klart för den som något tagit del av förslagen och hur de förutsätts kunna genomföras, att de knappast kommer att kunna få någon större avgörande betydelse utan en kraftfull styrningsplanering, där man ställer de arbetandes intressen före storfinansens. Tvärtom vad utskottet säger menar vi att det finns starka skäl att biträda kravet i motionen 1540 på ett särskilt uttalande om en utvecklingsplan för länet. Jag yrkar bifall till motionen. Till sist, herr talman, ett par kommentarer till vad som från olika håll har berörts då det gäller Stockholmsregionen. Som en av fördelarna med storstadsområdena — och då i första hand Stockholmsområdet — har angivits den goda tillgången till arbetstillfällen. Statistiskt sett är det riktigt att det relativt sett finns gott om lediga arbetstillfällen i Stockholmsområdet jämfört med andra delar av landet. Däremot har i detta sammanhang inte tillräckligt uppmärksammats den allt starkare snedvridning av näringsstrukturen som har skett i Stockholms län under 1960 och 1970-talen och de svåra konsekvenser den får både för enskilda människor och för samhället. Industrinedläggningarna, utlokaliseringarna och inskränkningarna som har drabbat Stockholmsregionen under de senaste 10-15 åren och fortsatta nedläggningar eller s.k. nedbantningar måste tas på allvar. Inte bara arbetsmarknadspolitiska åtgärder är nödvändiga. Det finns mycket goda skäl för att statsmakterna skall medverka till att förhindra en fortsatt nedgång. Vänsterpartiet kommunisterna har i olika sammanhang inom kommuner, landsting och här i riksdagen, varnat för den här utvecklingen och krävt åtgärder av statsmakterna för att stoppa den.

Herr talman! Det regionalpolitiska stödets främsta uppgift är att i görligaste mån utjämna de skillnader i sysselsättning som föreligger mellan olika landsdelar men också mellan olika delar av ett län. Mot denna bakgrund har jag tänkt att en stund uppehålla mig vid det som föreslås för Östgötaregionen, som jag bäst känner till. Östergötlands län karakteriseras av att det har två stora städer i sin mellersta del och expansiva något mindre orter i sina norra och västra delar. Den södra länsdelen skiljer sig däremot avsevärt från den övriga delen av länet och har betydande svårigheter. De större städerna i länet har också haft strukturella problem, men man har ändå lyckats tillföra Linköping och Norrköping kompenserande arbetstillfällen, bl.a. genom utflyttning av statliga verk. Trots att Motala också i dag har många krisindustrier som kräver betydande insatser är situationen för Motala på sikt ändå något hoppfullare än vad som gäller för kommunerna i södra länsdelen. De flesta av Östergötlands sex södra kommuner har under en följd av år haft kännbara befolkningsminskningar. Ungefär en fjärdedel av befolkningen har försvunnit sedan 1950-talet. Antalet förvärvsarbetande i jordbruket med tillhörande binäringar var tidigare mycket stort. Den starka rationaliseringsverksamheten inom detta område har lett till att ett stort antal arbetstillfällen försvunnit liksom också till stora avflyttningar. Avståndet till de expansiva städerna i Östergötlands mitt är så stort att pendlingsrörelser i någon omfattning bara har kunnat ske från vissa delar av de södra kommunerna. Speciellt drabbade av den utveckling jag här beskrivit är kommunerna Kinda och Ydre. Detta har också uppmärksammats på så sätt att de nu tillhör den s.k. grå zonen. Medan större orter kompenserats med utlokaliserad allmän verksamhet har i stället Kinda och Ydre fått uppleva hur man berövats olika statliga serviceorgan, och i Kinda har exempelvis postgirot lagt ned sin stansfilial, som gett många, mest kvinnor, sysselsättning. När verksamheten var som mest omfattande var 90 personer verksamma på denna arbetsplats. Åtvidaberg och Valdemarsvik har sedan flera år drabbats av industrikriser, och trots stora kommunala och länsvisa ansträngningar har inte ersättningssysselsättning kunnat ordnas. Boxholm upplever just nu en stor osäkerhet för sin dominerande industri, en fråga som ju också för några dagar sedan var upptagen på riksdagens dagordning. Ödeshög har liksom Kinda känning av både industrinedläggningar och jordbruksrationaliseringar. Jag är medveten om att en stor del av landet kan åberopa liknande skäl som dem jag här anfört. Jag är också medveten om att våra resurser inte räcker till att göra alla de insatser som kunde vara behövliga för att nå jämställdhet mellan landets alla delar och kommuner. Vi motionärer bakom motionen 2471 har därför försökt att göra en realistisk avvägning mellan de behov som föreligger i Östergötlands södra länsdel och de förslag som framlagts i regeringens proposition. Vi har därvid kommit fram till att de kommuner jag här nämnt missgynnats i förhållande till många andra. Om man exempelvis gör en jämförelse mellan antalet förvärvsarbetande kvinnor i de sex Östgötakommunerna och motsvarande antal i de kommuner som placerats i de mest prioriterade stödområdena, så finner man att förhållandena är lika svåra i de sex Östgötakommunerna, som i detta avseende ligger långt under genomsnittet i landet. Antalet arbetstillfällen över huvud taget har under åren 1970-1975 sjunkit minst lika mycket i Östgötakommunerna som bland de kommuner som placerats i stödområdena 4-6. Mot bakgrund av dessa siffror och vad jag vidare anfört liksom med tanke på regionalpolitikens syfte anser jag att de kommuner jag här talat om bör komma i fråga för ett bättre regionalpolitiskt stöd än vad som föreslagits i propositionen och som också tillstyrkts av utskottet. Enligt propositionen och utskottet skulle Kinda och Ydre placeras i stödområde 1; f.ö. föreslås ingenting för de här sex Östgötakommunerna. Det kan ifrågasättas om inte Kinda och Ydre därmed kommer i ett sämre läge än vad som f. n. gäller när kommunerna är hänvisade till den s.k. grå zonen. Länsstyrelsen har föreslagit att skärgårdsområdet skulle placeras i område 6, Kinda och Ydre i område 4 och övriga kommuner i område 3. Då såväl propositionen som utskottet förutsatt att andra stödformer bör utgå i skärgården har vi motionärer nöjt oss med att begära att detta område skall ingå i stödområde 3 tillsammans med Kinda och Ydre kommuner. Då behovet är något mindre i de fyra övriga kommunerna föreslår vi att dessa placeras i stödområde 2.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

Herr talman! Regionalpolitiken har varit, är och kommer, även efter de beslut som riksdagen nu har att fatta, att förbli ett område med betydande brister. Målet måste vara att dels stödja och utveckla befintliga företag, dels stimulera till nyetablering av olika verksamheter. Detta kan endast ske genom en kombination av generellt verkande medel och med tonvikt på dessa samt vid behov därutöver riktade insatser. De majoritetsförslag som här föreligger uppfyller inte dessa anspråk. Jag är medveten om att vi rimligtvis inte kan göra hur stor del av landet som helst till ett stödområde, men i propositionen har man gått hårt fram med de förslag som lagts av olika länsstyrelser. Detta har föranlett att många motioner väckts för att rätta till de misstag som i vissa fall utan tvivel har gjorts av regeringen i dess förslag. I arbetsmarknadsutskottet har man med några få undantag dock följt regeringsförslaget. För Östergötlands del innebär de förslag som nu föreligger en klar försämring — och en oacceptabel försämring — i förhållande till dagsläget. När man läser utskottets mycket korta beskrivning av situationen i Östergötland får man en betydligt ljusare bild av läget än der. jag upplever exempelvis som ledamot av länsstyrelsen. Detta gäller framför allt för södra länsdelen, där situationen länge varit besvärlig. Det framgår också av att dåvarande regeringen hösten 1977 förordnade att Kinda och Ydre kommuner fram till halvårsskiftet i år i stödhänseende skulle jämställas med kommuner i den s.k. grå zonen. Att de olika länsstyrelserna vid sina förslag till inplacering av kommunerna i stödområden gör en något generösare bedömning än vad regeringen gör, finner jag i och för sig förklarligt, men de avsteg som gjorts beträffande Östergötland är så stora, att de är anmärkningsvärda och närmast ett ifrågasättande av länsstyrelsens kännedom om det egna länet. Om jag inte tar med skärgårdsområdet så är skillnaden att länsstyrelsen föreslagit Kinda och Ydre i område 4. Regeringens förslag — liksom utskottets — är för dessa två kommuner område 1. Länsstyrelsen har vidare, liksom jag i motion, föreslagit att ytterligare fyra kommuner, nämligen Boxholm, Valdemarsvik, Åtvidaberg och Ödeshög skall inplaceras i stödområde 3. Dessa kommuner tas över huvud taget inte med. Utskottet konstaterar dock att den högsta arbetslösheten redovisas i Ödeshög men följer ändå regeringens förslag. Herr talman! Jag kan avstå från att gå in på att skildra situationen inom de olika kommunerna, eftersom herr Wärnberg redan har gjort detta. Den förstärkning av det särskilda glesbygdsstödet, som nu kommer att beslutas, är att hälsa med tillfredsställelse, och jag hoppas att det skall medge ökade insatser i bl.a. skärgårdsområdena. Regionalpolitiken lider av en betydande brist på samordning. Insatser som görs av olika myndigheter — ofta med betydande belopp — för att stödja en bygd motverkas emellanåt av försämrad service på skolans, postens och övriga kommunikationers område, därför att man där utifrån rationaliseringssynpunkt gör inskränkningr. Jag kan exemplifiera detta genom att ta Åre kommun. Där har gjorts och görs betydande insatser med bl.a. det s.k. Åreprojektet — ett välment men inte i alla avseenden helt lyckat projekt. De insatser som där görs på turismen i västra Jämtland bör rimligtvis kombineras med förbättrad service. Men i stället har SJ:s service försämrats genom att stationer läggs ner eller genom att det vissa tider är omöjligt att få köpa en biljett. Så får inte regionalpolitiken bedrivas, och regeringen och ansvariga myndigheter bör med all kraft se till att det blir en bättre ordning. Jämtlands län är f. ö. ett av de få län som lyckats få arbetsmarknadsutskottet att flytta upp ett par kommuner — Ragunda och Berg —i förhållande till propositionen. Detta är att hälsa med stor tillfredsställelse, men jag delar här under gårdagen framförda uppfattningar om att hela Jämtland förutom Östersund bör behandlas som en enhet och att således även Bräcke, Härjedalen, Krokom och Åre bör inplaceras i stödområde 6. Det torde vara svårt att sakligt motivera att vi skulle göra åtskillnad mellan dessa kommuner och länet i övrigt, när man har så svåra och så likartade problem. Beträffande Östersund instämmer jag i kravet på dess inplacering i stödområde 5. Detta måste ur stödområdessynpunkt vara en bättre åtgärd än att dela på kommuner. Det måste vara en uppgift för länsorganen — länsstyrelse och utvecklingsfond — att se till att det skapas bästa möjliga förutsättningar för den inomregionala balansen. Herr talman! Beträffande Östergötland kan jag för min del ansluta mig till det yrkande som herr Wärnberg har ställt och avstå från att yrka bifall till den egna motionen, även om jag anser att den är något bättre, eftersom den överensstämmer med det enhälliga förslag som länsstyrelsen i Östergötland har framfört.

Herr talman! Jag har bara antecknat mig för tre minuter, och jag hoppas kammarens ledamöter håller mig räkning för det. Jag har i motion 2577 bl.a. redovisat den allvarliga regionalpolitiska situation som råder i vissa delar av Östergötlands län och påpekat hur angeläget det är — när nu i alla fall stödområdesindelning föreslagits av regeringen — att kommunerna i den södra länsdelen ges samma förutsättning att leva vidare som t.ex. Norrlandskommunerna. Jag skall inte upprepa motiven eller bakgrunden till våra krav. De är redovisade i motionen. Erik Wärnberg och Per-Olof Strindberg har också redan beskrivit situationen i Östergötlands läns södra del. Men vad som är allvarligt är att man tydligen inte vill erkänna att det finns näringsoch sysselsättningsproblem även i ett län som Östergötlands. Inte en tillstymmelse till motiv för avslaget på min och övriga Östgötamotioner har redovisats i betänkandet. Vårt län har i det här sammanhanget behandlats illa av regeringen — och av allt att döma kommer det också att behandlas illa av riksdagen, i varje fall i jämförelse med många andra kommuner i vårt land. Men vi skall återkomma, om vi inte av egen kraft kan klara de här kommunerna. Någon hjälp har vi ju inte heller fått till flygindustrin i Linköping eller när det gäller sysselsättningen i Motala, där kommunens representanter så sent som i förrgår uppvaktade regeringen angående sysselsättningen. Ändå har vi inte i våra motioner krävt någon stödområdesplacering för t.ex. Motala, eftersom problemen är ännu större i de södra delarna av länet, vilket Erik Wärnberg och Per-Olof Strindberg också framhållit. ; Utskottets centerpartister har i alla fall förstått att situationen i länets södra delar är allvarlig och följt upp motionerna så långt att de reserverat sig för att Kinda och Ydre i stället för ”grå zon” och stödområde 1 placeras i stödområde 2. De har också reserverat sig för att Valdemarsviks kommun placeras i stödområde 1. Det är inte tillräckligt på långt när, men det är ändå något, och jag skall därför nöja mig med att enbart yrka bifall till reservationen 53. Det är väl det närmaste det går att komma ett positivt beslut för vårt län.

Herr talman! ”Inplacering i stödområde” är ett begrepp som ofta förekommer i arbetsmarknadsutskottets betänkande, särskilt som rubrik för de olika reservationerna. Man kan lätt förledas tro att om bara orterna placeras i rätt stödområde är problemen lösta. Riktigt så enkelt är det naturligtvis inte, även om reglerna för statliga stödåtgärder gör att det för enskilda orter är av betydelse att hamna i den ena eller den andra gruppen. Det krävs dock faktiskt mer resoluta åtgärder än så för att lösa sysselsättningsoch utvecklingsproblemen i olika delar av landet. Jag har för avsikt att beröra problemen i två regioner och då utifrån andra problemställningar än orters inplacering i stödområden. Jag vill peka dels på några problem i Östergötland, dels på problem i Värmland. Det finns några drag i utvecklingen i Östergötland som bör observeras. Arbetstillfällena inom tillverkningsindustrin har minskat med ca 2 000 under 1970-talets fem första år och väntas minska med ytterligare 5 000 fram till 1985. Sammanlagt väntas minskningen inom tillverkningsindustri, byggnadsverksamhet, jord och skog uppgå till omkring 13 000 mellan 1970 och 1985. Den nedåtgående tendensen kan också avläsas i sjunkande förädlingsvärde, produktionsvolym etc. Textilindustrins avveckling i Norrköping satte sin prägel på utvecklingen, men nu börjar också andra branscher visa starka kristendenser. I Motala har vart fjärde industrijobb försvunnit de senaste två åren. Motala Verkstad, som länge utgjorde ryggraden i industrisysselsättningen, har i det närmaste avvecklats. Krisen vid Luxor inger också stor oro. Stålbranschens krissituation utgör ett direkt hot mot Boxholms existens. Vi har ofta haft anledning att här i riksdagen diskutera den särskilda situation som består i att vart femte jobb i Linköping och 4096 av industrisysselsättningen i denna kommun har militär anknytning. Det räcker att peka på dessa problem i länet för att man skall förstå att de måste mötas med helt andra åtgärder än hittills från statsmakternas sida. Den ägandeoch maktstruktur som råder i länet, där bl.a. var tredje industrianställd är beroende av huset Wallenberg, visar att sysselsättningsfrågorna inte kan lösas på storbolagens villkor. Det krävs styrmedel för samhällsplaneringen. Det krävs direkta statliga satsningar för nya basindustrier och för en alternativ produktion när det gäller den militära verksamheten i länet. Vänsterpartiet kommunisterna har också i ett länspolitiskt program för Östergötland påvisat att om full sysselsättning i begreppets ursprungliga betydelse skall uppnås, krävs det minst 50 000 nya arbetstillfällen under 1980-talet. För att vända nedgången i sysselsättningen, möta hotet mot jobben på olika orter i länet och skapa nya jobb räcker det inte med åtgärder av det slag som förordas i propositionen om regionalpolitiken. Framför allt måste man komma loss från den passiva användningen av statliga resurser. Nu slussas pengar ut i olika former av bidrag till privatkapitalet i stället för att användas offensivt för att skapa nya jobb. Denna metod att satsa statliga pengar på bolagens villkor, t.o.m. för att avveckla arbetstillfällen, har särskilt utmanande kommit till användning när det gäller Värmland. Detta län har genomgått en mycket negativ utveckling och har ett allvarligt hot vilande över sig i fråga om sysselsättningen. Värmland har varit en tummelplats för storbolagen. När dessa tagit ut det bästa ur länets naturrikedomar hotar de med arbetslöshet. Statens insatser har hittills bestått i lån och bidrag för att underlätta bolagens planer, även de som gått ut på att ytterligare arbetsplatser skall försvinna. I motionen 2031 har Eva Hjelmström och jag fört fram det krav som vpk-distriktet i Värmland rest på en utvecklingsplan för Värmlands län. Vi pekar i motionen på den negativa utveckling som länge kännetecknat Värmland och som särskilt markant framträder nu. Nettobefolkningen har minskat sedan 1960 med 7 000 personer. Torsby kommun har förlorat en fjärdedel av befolkningen. Vissa bruksorter, där Uddeholmsbolaget svarat för hela industrisysselsättningen, står inför ett allvarligt hot om bolaget fullföljer sina planer. Rovdriften med naturtillgångar och miljö har varit omfattande och skapat särskilda problem i länet. Mot bakgrund av att Värmland drabbats särskilt hårt av den kapitalistiska strukturkrisen menar vi att det är nödvändigt med särskilda åtgärder. Vi har därför krävt att regeringen får i uppdrag att snarast utarbeta en utvecklingsplan för det krisdrabbade länet. En sådan plan skulle bl.a. innehålla följande punkter: Samhället övertar helt Värmlands basnäringar och satsar kapital för utveckling, samtidigt som forskning och utvecklingsinsatser får högsta prioritet. Massaoch pappersindustrin minskar exporten av halvfabrikat och övergår till att helt förädla råvaran. Utveckling av stålindustrin med ökad förädling, ny teknik och nya produkter. Minst nuvarande sysselsättningsnivå skall bibehållas. Inga nedläggningar eller inskränkningar. Ett omfattande miljöprogram läggs fram i vilket skall ingå ett stopp för all giftbesprutning, ett stopp för ytterligare utbyggnad av Klarälven samt ett planmässigt genomfört restaureringsarbete av sjöarna. Vad har då arbetsmarknadsutskottet att säga om kraven i vår motion och andra motioner som också kräver ett åtgärdsprogram för Värmland? Utskottet bekräftar i sak det allvarliga läget i länet. Industrisysselsättningen har minskat med mer än 7000 arbetstillfällen under den senaste treårsperioden. Antalet arbetslösa har varit det högsta i riket efter Norrbotten. Men så hävdar utskottet att stora insatser gjorts från samhällets sida för att upprätthålla sysselsättningen och åberopar lånen och bidragen till Uddeholm och Billerud-Uddeholm. Men dessa insatser har ju inte gett några jobb. Utskottet gömmer sig också bakom den tillsatta Värmlandsdelegationen och vissas.k. arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Det är en tom fras som arbetsmarknadsutskottet presterar. Vad vi begärt i motionen är att regeringen skall ges i uppdrag att snarast utarbeta en utvecklingsplan för det krisdrabbade Värmland, inte att regeringen skall visa välvilja mot vad andra eventuellt kan tänkas göra. Det bör den göra utan särskilda riksdagsuttalanden. I konsekvens med sin passiva syn anser utskottet att motionsyrkandena inte bör föranleda någon åtgärd. Jag yrkar, herr talman, bifall till motion nr 2031 om en utvecklingsplan för Värmland.

Herr talman! Sedan flera år tillbaka har konsumentverket haft den övergripande tillsynen över den kommersiella stödverksamheten och beviljat stöd till dagligvaruhandeln och drivmedelshandeln, sedan länsstyrelsen efter samråd med berörd kommun avgivit yttrande. Den till konsumentverket knutna glesbygdsnämnden biträder verket vid behandling av frågor som rör stödverksamheten, liksom vid övriga aktuella frågor i detaljhandelsledet. I övrigt fyller nämnden en viktig funktion som ett betydelsefullt diskussionsforum i frågor som rör varuförsörjning. Herr talman! I höstas förde glesbygdsdelegationen fram förslag om att besluten beträffande glesbygdsinsatserna så långt som möjligt borde decentraliseras till regional nivå. Vidare föreslogs att anslagen till kommersiell service i glesbygd och skärgårdar skulle föras över till industridepartementet och läggas in i ett klumpanslag för olika glesbygdsändamål. I den regionalpolitiska propositionen 112 föreslås att till ett nytt anslag, Åtgärder i glesbygder, anvisas ett reservationsanslag på 74 milj.kr. Regeringen skall sedan fördela dessa medel i form av ramar för de berörda länen. I motionen 2512 har de socialdemokratiska ledamöterna i näringsutskottet uttryckt sin förvåning över att man inom regeringen inte har tagit hänsyn till den negativa reaktionen vid remissbehandlingen av glesbygdsdelegationens förslag rörande den kommersiella servicen. Enligt motionärerna föreligger det en avsevärd risk för att den föreslagna handläggningsordningen inte leder till en decentralisering, utan i stället till att ärendena i stor utsträckning förs upp till regeringen. Motionärerna anser vidare att det finns anledning att avvakta med ett ställningstagande till förslaget, i vart fall till dess konsumentverket har redovisat sin pågående utredning om komplettering av dagligvarubutikernas service. Det framgår av yttrandet till arbetsmarknadsutskottet att näringsutskottet, som normalt behandlar stödet till den kommersiella servicen, anser att den nuvarande ordningen bör bestå. Men samtidigt har det klart uttalats att detta inte hindrar att länsstyrelserna — såsom redan nu är fallet — kan spela en viktig roll vid prövningen av stödärenden och därvid även vägledas av det program för utveckling som har framkommit genom länsplaneringen. Herr talman! Genom de socialdemokratiska ledamöterna i arbetsmarknadsutskottet blev vi informerade om att det i utskottet fanns delade meningar om de olika förslagen i näringsutskottets yttrande. För oss var det oroande att en utskottsmajoritet skulle kunna medverka till en kraftig uttunning av det konsumentpolitiska inflytandet över hur stödresurserna inom den kommersiella servicen används. I den uppkomna situationen har de socialdemokratiska ledamöterna i de båda utskotten haft fortlöpande samråd. Vi har därvid också kommit fram till att det är naturligt att det konsumentpolitiska ansvaret för den kommersiella servicen bör vara kvar hos konsumentverket. Det framgår också av betänkandet att även utskottet har en liknande uppfattning. I detta sammanhang har arbetsmarknadsutskottet bl.a. anfört följande: ”Vad nu sagts innebär inte att man i fortsättningen skall avstå från att utnyttja den erfarenhet av stödverksamheten som har vunnits inom konsumentverket. Det kan tvärtom vara lämpligt att verket behåller ett övergripande ansvar för verksamheten och meddelar de anvisningar som kan behövas. Därmed kan också stödet till glesbygdshandeln samordnas med andra åtgärder från samhällets sida på distributionsområdet. Utskottet förutsätter vidare att frågorna samordnas inom regeringens kansli. Industridepartementet bör alltså bereda ärenden på detta område i samråd med handelsdepartementet såsom ansvarigt för de konsumentpolitiska frågorna.” Detta uttalande från arbetsmarknadsutskottets sida sammanfaller nästan helt med sammanjämkningen mellan de socialdemokratiska ledamöterna i de båda utskotten. Herr talman! Det nya sammanslagna anslaget, Åtgärder i glesbygder, kommer att disponeras för hemsändningsbidrag till kommunerna och för driftstöd. Tanken är att regeringen skall fördela medlen i form av ramar till berörda i länen. Sedan skall länsstyrelsen fördela medlen mellan de olika ändamål som anslaget skall täcka. Just dessa konsumentpolitiskt motiverade stödformer kommer i varje fall i sin nuvarande utformning kanske inte att passa så väl in i det allmänna systemet med länsramar. Hemsändningsbidraget är ett statsbidrag som utgår på vissa villkor och som redan i dag prövas av länsstyrelsen. I denna del måste väl den nya ordningen i princip innebära endast en dragningsrätt för länsstyrelsen på anslaget. Vi vet att när det gäller driftbidraget är förutsättringarna för sådant bidrag f. n. oerhört snäva. Vi vet att endast några enstaka fall hittills har aktualiserats. Jag anser att för dessa två ändamål blir fördelningen på ramar till länen närmast helt meningslös. Det är klart att bl.a. detta var bakgrunden till den motion som väcktes av de socialdemokratiska ledamöterna i näringsutskottet om att avvakta med att baka ihop anslaget till kommersiell service med det samlade glesbygdsanslaget. Men ett annat väsentligt skäl var att vi socialdemokrater har en annan syn än de borgerliga partierna på hur driftstödet skall användas som ett medel i konsumentpolitiken, tillsammans med andra åtgärder, för vilka kommunerna bör ha det samlade ansvaret. Med tanke på den utredning om formerna för driftstödet i framtiden som arbetsmarknadsutskottet begärt är det emellertid viktigt att konsumentverket liksom hittills får den övergripande tillsynen över verksamheten med statligt stöd till kommersiell service. Jag utgår också från att detta — i enlighet med arbetsmarknadsutskottets uttalande — kommer till uttryck i regeringens Det är med tillfredsställelse jag även konstaterar att när det gäller lån till investeringar för kommersiell service, så har utskottet följt upp vårt förslag och ökat anslaget från 8 milj.kr. till 10 milj.kr. Då det gäller lån till investeringar är det redan med de nu gällande reglerna viktigt att konsumentverkets erfarenheter tas till vara. På detta område bör konsumentverket ges en aktiv roll också i budgetberedningen och i anslagsfördelningen, vilket skulle innebära att man kan undvika att regeringen i praktiken får avgöra dessa ärenden, trots att det formella beslutet i fortsättningen skall fattas av länsstyrelserna. Jag hoppas att regeringen vid utformningen av regleringsbrevet också beaktar dessa synpunkter. Det är mot denna bakgrund som jag nu har möjlighet att på den här punkten yrka bifall till utskottets hemställan. Herr talman! Avslutningsvis vill jag mycket kortfattat säga någonting om sysselsättningsläget i mitt hemlän, Skaraborgs län. Liksom arbetsmarknadsutskottet — som i år liksom tidigare säger att försvagningen av länets arbetsmarknad måste ses mot bakgrunden av bl.a. den internationella lågkonjunkturen — trodde experterna att när konjunktursvackan vändes i uppgång skulle sysselsättningsproblemen komma att lösas. Jag vill tvärtom påstå att det allvarligaste i de senaste årens utveckling är att det tillkommit en rad strukturella faktorer som skapat mycket svåra problem. Jag kan här nöja mig med att hänvisa till strukturoch sysselsättningsproblemen i Gullspång, Karlsborg och Falköping. Detta är frågor som Paul Jansson återkommer till i sitt anförande. Men jag tänker även på de anställda vid SKF:s fabriksanläggning i Lidköping, som nu går i en oviss väntan. 200 av de omkring 700 anställda riskerar förlora sina jobb. Orsaken är att moderföretaget har aviserat ett kraftigt minskat behov av specialslipmaskiner under de kommande åren. Sammanfattningsvis kan man alltså säga att tillverkningsindustrin i länet inte längre ökar sysselsättningen. Utvecklingen inom denna del av länets näringsliv är ändå grundläggande för sysselsättningen och den ekonomiska utvecklingen i länet. För att möta denna utveckling måste det framför allt skapas nya jobb inom länets industrioch servicesektorer. Sysselsättningsläget under de senaste tre åren har också varit bland de sämsta sedan 1930-talet. Så t.ex. uppgick antalet arbetssökande i april i år till 9 700 personer. Vid samma tidpunkt var 2 400 personer arbetslösa, av vilka 55 96 var kvinnor och 34 96 ungdomar under 25 år. 21 96 sökande var äldre än 50 år. Dessa siffror visar klart och tydligt att det finns en verklig obalans på tillgång och efterfrågan av arbetskraft i länet. Det är mot denna bakgrund som jag tillsammans med mina partivänner även i år i motioner —t.ex. motionen 662 — fört fram krav på regionalpolitiska insatser från statsmakternas sida i länet. Vi har därför krävt ökade resurser till länsorganen för det regionalpolitiska arbetet. Vidare anser vi att det finns starka skäl som talar för att utsatta regioner skall placeras i stödområdet och att statlig verksamhet skall utlokaliseras till Utskottets uttalande över vår motion kan tyda på att utskottets ledamöter kanske underskattar problemet med arbetslösheten i länet. Enligt min mening är det dock nödvändigt med ett kraftigt samhälleligt stöd för att vända den negativa trenden. Därför är jag också övertygad om att förverkligandet av de förslag som förts fram i vår motion avsevärt skulle underlätta länets möjligheter att skapa en acceptabel balans på dess arbetsmarknad. Inför den närmaste framtiden räknar jag ändå med att arbetsmarknadsutskottet i allt större utsträckning kommer att ställa sig bakom de av oss föreslagna regionalpolitiska åtgärderna i Skaraborgs län.

Herr talman! Aktiva näringsoch arbetsmarknadspolitiska åtgärder behövs i Skaraborgs län för att klara sysselsättningen. Arbetsmarknadssituationen är i många kommuner besvärlig. En viktig del i detta är en aktiv regionpolitik som tillvaratar länets utvecklingsmöjligheter. Vi anser att det inte är ett ur Skaraborgs synpunkt tillfredsställande förslag som lagts i propositionen när det gäller stödområdesindelning, och jag kommer främst att beröra den delen. I motion 1978/79:2503 har jag tillsammans med några andra ledamöter från länet föreslagit att fyra kommuner i Skaraborgs län inplaceras i stödområden. Länsstyrelsen i Skaraborgs län har i sitt förslag till regeringen om inplacering av kommuner i stödområde lämnat en klar dokumentation av bl.a. befolknings-, näringslivsoch arbetsmarknadssituationen i länet. Förslaget innebär att tre kommuner — Falköping, Gullspång och Karlsborg — placeras i stödområde 2 och att Töreboda kommun placeras i stödområde 1. Detta innebär att norra delen av Skaraborgs län ingår i ett med angränsande Värmlandskommuner sammanhängande stödområde. Falköpings kommun ingår i ett med Sjuhäradsbygden sammanhängande stödområde. Trots denna mycket klara dokumentation har inte folkpartiregeringen på någon punkt tillmötesgått kraven från Skaraborg. Detta ställningstagande hade kunnat accepteras, om det hade varit så att de föreslagna kommunerna haft en gynnsammare utveckling än de kommuner som föreslagits ingå i stödområdena. Så är emellertid inte fallet. Vi har i vår motion redovisat utvecklingen i de fyra kommunerna i jämförelse dels med kommuner i angränsande län som föreslagits tillhöra stödområde, dels med genomsnittet av samtliga kommuner som föreslås tillhöra stödområde 1 och 2. Den jämförelsen visar att utvecklingen i dessa fyra kommuner varit likartad eller sämre. Regionalpolitiken skall utjämna skillnaderna mellan kommunerna. Så blir inte fallet, om man inte får en rättvis indelning av stödområdena. Kommuner som gränsar till stödområde och har likartad och sämre utveckling får en försämrad konkurrensförmåga. De ytterligare svårigheter som Karlsborgs kommun fått genom problemen vid Luxors fabrik understryker ytterligare våra förslag. Karlsborg är en kommun där staten måste gå in med stödåtgärder för att klara sysselsättningen. ; I samarbete med länsorganen, främst utvecklingsfonden, har man i kommunerna arbetat intensivt för att bryta den negativa utvecklingen och få en ökad sysselsättning. I det näringsoch sysselsättningspolitiska arbetet krävs att också staten tar sitt ansvar. Bäst sker detta genom att kommunerna inlemmas i stödområdet. Utskottets majoritet har inte biträtt våra krav att placera någon kommun i stödområde men säger att man är medveten om problemen och att det finns skäl för samhället att stödja projekt som ger sysselsättning. Vi centerledamöter i Skaraborg har i en annan motion tagit upp dessa frågor, och vi har redovisat behovet av ytterligare insatser från staten för att stimulera sysselsättningen i länet genom att utvecklingsfonden tillförs ökade resurser. Kommunerna har i samarbete med utvecklingsfonden projekt på gång, men då gäller det att regeringen ger stöd, så att det inte bara blir svepande formuleringar. Herr talman! Jag yrkar bifall till motionen 2503 och i andra hand till reservationen 54. Jag konstaterar att centern är det enda parti som har stött kraven från Skaraborg att kommuner från länet skall inlemmas i stödområde. Utskottet ställer sig positivt till yrkandet i vår motion, att lokaliseringsstöd skall kunna utgå till projekt i kommuner utanför stödområde för att motverka sysselsättningsproblem när särskilda skäl föreligger. Skall detta stöd ge effekt för Skaraborgs län måste också insatser för att bryta en nedåtgående trend i sysselsättningen i en kommun vara skäl för att ge lokaliseringsstöd. Vi anser att i den mån nya statliga organ etableras bör de förläggas till Skaraborgs län, eftersom länet inte tidigare erhållit någon etablering. En decentralisering inom statliga myndigheter och verk av både funktion och befogenheter bör ske i ökad utsträckning. Det bidrar till att skapa en bättre regional balans. I Skaraborgs län kan detta ha en särskild genomslagskraft, med hänsyn till att länsfunktionerna är fördelade på ett flertal orter.

Herr talman! Man talar om bypolitik och Hembygdens dag i samband med denna debatt, och det är klart att sådana här dagar blir många av riksdagens ledamöter framstående ”byologer”, om jag får använda det uttrycket. Men jag tycker inte att man skall nedvärdera sådana begrepp i detta sammanhang. Detta är ett tillfälle för oss riksdagsmän att här i kammaren peka på de bekymmer vi har ute i olika landsändar. Det är också ett tillfälle för oss att kanalisera den oro som våra väljare känner i olika frågor, där främst den framtida sysselsättningen och vårt folks välfärd står i blickpunkten. Jag tycker att vi riksdagsmän dåligt skulle fylla vår uppgift som valda ombud för Sveriges folk, som det heter, om vi inte genom vårt arbete i riksdagen försökte föra fram de krav som upplevs som väsentliga och som sysselsätter så många människor ute i våra bygder. Det är framför allt kraven på en tryggad sysselsättning och en regional balans då det gäller såväl social som kommersiell service som nu gör sig gällande. Det har blivit så att ort efter ort och region efter region i vårt land i dag upplever hot av olika slag. Det är hot om företagsnedläggelser, driftinskränkningar med åtföljande arbetslöshet, utslagning och sociala problem. Även om man kan skönja en viss uppgång i den internationella konjunkturen, så är arbetslöshetstalen i vårt land fortfarande alltför höga, och särskilt befinner sig ungdomsarbetslösheten på en oacceptabelt hög nivå. Framför allt ungdomsarbetslösheten är ett socialt ont som måste bekämpas med alla tillgängliga medel. Inte minst i mitt eget hemlän Skaraborg, som tidigare genom åren haft en ganska stabil arbetsmarknad, börjar nu problemen breda ut sig i ett flertal kommuner. Genom interpellationer, frågor och motioner här i riksdagen har vi socialdemokrater från Skaraborg försökt fästa de borgerliga regeringarnas uppmärksamhet på de problem som vårt län f. n. har. Men tyvärr har vi tvingats konstatera att de borgerliga regeringarna har lyssnat synnerligen förstrött på våra påpekanden. Det verkar som om regeringen lever i den vanföreställningen att Skaraborgs län skulle vara en speciellt välmående region, som egentligen inte har några som helst problem att brottas med. Så kan man också tolka uttalanden som besökande statsråd gjort då de under den senaste tiden varit i Skaraborg och studerat olika saker. Så måste man också tolka det förhållandet att regeringen har underlåtit att föra in kommunerna Gullspång, Töreboda, Karlsborg och Falköping i stödområden, trots att detta föreslagits av en enhällig länsstyrelse och trots att vi med siffror kan påvisa att dessa kommuner har väl så stora problem som kommuner i angränsande län, vilka nu är inplacerade i stödområde. Som Arne Blomkvist antydde tidigare har vi i ett antal motioner till årets riksmöte, vilka behandlats i arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 23, föreslagit en del åtgärder för att förstärka sysselsättningen i de berörda kommunerna. Bl. a. har vi i yrkande 1 i motionen 2506 följt upp länsstyrelsens förslag om att kommunerna Karlsborg, Gullspång, Töreboda och Falköping skulle införas i stödområde. I likhet med andra talare i den här debatten måste jag konstatera att arbetsmarknadsutskottet på denna punkt varit kallsinnigt. Man finner inte skäl att föreslå ändring i förslaget i propositionen, utan man avstyrker motionsyrkandena i denna del. I motionen 2506 tar vi också upp ett mera principiellt resonemang om den stödpolitik som förs från statsmakternas sida. Vi tillåter oss nämligen ifrågasätta om det nuvarande systemet med geografiskt sammanhängande stödområden är det rätta att arbeta med på sikt då det gäller regionalpolitiskt stöd till olika områden i landet. Enligt vår mening måste det vara de strukturella och sysselsättningsmässiga förhållandena som skall avgöra om stöd skall utgå, inte enbart om man tillhör ett visst geografiskt område. Det går nämligen att redan i dag påvisa att vissa kommuner i Mellanoch Sydsverige har väl så stora problem som kommuner, vilka automatiskt tillhör stödområde på grund av sitt geografiska läge. Enligt vår uppfattning måste det finnas möjligheter att gå in med lokaliseringspolitiska åtgärder på orter som ligger utanför stödområdena, när företagsnedläggningar hotar som kan bli förödande för sysselsättningen på orten i fråga. Så har skett tidigare. Jag vill i det sammanhanget peka på att Hällekis i Skaraborg räddades på detta sätt under den socialdemokratiska regeringens tid. Staten gick i det fallet in med mycket generösa bidrag för att ordna en ersättningsindustri när Cementa beslutade att lägga ned sin verksamhet i Hällekis. I går invigdes den nya fabriken i Hällekis. De tidigare Cementaanställda har fått sysselsättning. Hällekis är räddat. Det hade blivit katastrof för den bygden, om dessa lokaliseringspolitiska åtgärder inte hade satts in. Möjligheterna till selektivt stöd utanför stödområdena måste enligt vår uppfattning bibehållas och förstärkas. Därför hälsar vi med tillfredsställelse att utskottet har tillmötesgått oss i vårt yrkande 2 i motionen, där vi kräver att riksdagen ger regeringen detta till känna. Man kan befara att det kommer att behövas flera sådana här insatser i Skaraborgs län. Ett talande exempel är Karlsborgs kommun, där man nu kan skönja flera hot mot sysselsättningen: vi har Luxorproblemen, risk för neddragning av sysselsättningen vid Vanäsverken, osv. I likhet med vad Hilding Johansson anförde alldeles nyss utgår även jag ifrån att man vid de tillfällen då kriser uppstår kan gå in med stödåtgärder, trots att en kommun inte tillhör stödområde, liksom att länsstyrelserna när de gör framställningar i de här avseendena kommer att få dem beviljade av regeringen. I övrigt, herr talman, anser vi socialdemokrater på Skaraborgsbänken att motiven för att införa kommunerna Gullspång, Karlsborg, Töreboda och Falköping i stödområde är så starka, att jag hemställer om bifall till vår motion 1978/79:2506, yrkande 1, innebärande att Falköpings, Gullspångs och Karlsborgs kommuner införes i stödområde 2 samt Töreboda kommun i stödområde 1.

Herr talman! Paul Jansson har rätt så till vida att samtliga ledamöter som representerar länet här i riksdagen har en gemensam syn på de allvarliga problemen i Skaraborgs län. I stora drag är vi överens om åtgärderna, men vi har kanske olika uppfattningar om de medel som skall användas. Jag har emellertid velat ge uttryck för vår uppfattning i ett särskilt yttrande som har fogats till betänkandet. Här understryks arbetsmarknadens problem, främst situationen i den nordöstra länsdelen. Det gäller alltså i första hand Karlsborg men också Gullspång, Töreboda och naturligtvis även Falköping med tanke på situationen inom tekobranschen. Sedan vill jag göra två påpekanden för Paul Jansson. Utskottet har enats om att göra följande uttalande. Det står på s. 45 i utskottsbetänkandet: ”Stödområdesindelningen får emellertid inte medföra att man utesluter regionalpolitiskt stöd utanför dessa områden. På samma sätt som hittills bör stöd utanför stödområdena kunna beviljas när det föreligger särskilda skäl.” Därutöver har utskottet beträffande Skaraborgs län gjort ett särskilt uttalande, som jag har medverkat till. På s. 138 står det: ”Även om utskottet har avstyrkt att de inlemmas i stödområdet kan det finnas skäl för samhället att stödja projekt som ger varaktig sysselsättning.” Med detta uttalande syftar alltså utskottet på de angivna kommunerna men naturligtvis även på länet i övrigt. Paul Jansson nämnde i sitt anförande ett exempel som rörde Hällekis. Det är just sådana åtgärder som utskottet menar att man skall kunna vidta även i andra delar av länet när så behövs. Jag kan därför bara konstatera att de andrahandsyrkanden som finns i de skaraborgska motionerna är tillgodosedda i och med utskottets skrivning. Utskottets uttalanden kan få stor betydelse för hela arbetsmarknaden i Skaraborgs län.
Herr talman! Jag är angelägen om att vi i dag inte skall starta någon stor träta på länsbänken om de här frågorna, eftersom vi i stort sett är överens. Men markeringen av hur vi här i riksdagen ser på lösningen av problemen har ändå en viss betydelse. Sten Svensson sitter ju i arbetsmarknadsutskottet, och jag vet att han där har gjort ett bra arbete. De skrivningar som han har pekat på har jag också tagit del av och anser dem positiva. Men när han ändå har medverkat till att exempelvis i en reservation ha flyttat upp Gotland till en bättre stödklass, hade det varit trevligt om han kunnat göra en sådan insats också för Skaraborgs län.

Herr talman! De aktuella problemen i Skaraborgs län är främst strukturproblem. Jag vill påminna om att vi har en arsenal även då det gäller näringspolitiska och arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Just beträffande den aktuella situationen i Karlsborg har Karl Leuchovius och jag lämnat in en motion, där vi har begärt särskilda åtgärder. Näringsutskottet har ju också behandlat frågan välvilligt, så man är beredd att göra insatser även på det näringspolitiska området. Vi får, herr talman, anledning att återkomma till just den här frågan senare på eftermiddagen. Slutligen vill jag påpeka för Paul Jansson att enligt statistiken om utbetalat stöd under 1975, 1976 och 1977 har Skaraborgs län tilldelats ganska mycket pengar. Falköpings kommun har fått 4 milj.kr., vilket motsvarar 124 kr. per invånare. Götene kommun =— dvs. Hällekis — har fått 61 milj.kr., vilket motsvarar 4901 kr. per invånare. Detta är, Paul Jansson, den högsta noteringen i hela landet inkl. inre och yttre stödområdena! Lidköping har fått 325 000 kr., motsvarande 9 kr. per invånare, Mullsjö har fått 550 000 kr., motsvarande 104 kr. per invånare och Vara kommun 700 000 kr., motsvarande 31 kr. per invånare. Det visar ändå att även trepartiregeringen på sin tid har medverkat till att lösa problemen i Skaraborgs län. Med de uttalanden som arbetsmarknadsutskottet har gjort och som jag citerade i mitt föregående genmäle menar utskottet att det här stödet skall fortsätta.
Herr talman! Jag är medveten om de arbetsmarknadspolitiska insatser som har gjorts av trepartiregeringen i Skaraborgs län. De var helt nödvändiga. Man har, som Arne Blomkvist påpekade, haft en arbetsmarknad som varit så dålig att vi får gå tillbaka till 1930-talet för att finna motsvarigheter. Hade då inte de här pengarna satts in i arbetsmarknadspolitiskt stöd hade det varit rena katastrofen för länets del. Det är alltså inte särskilt mycket att skryta med. Det var åtgärder som det var nödvändigt att vidta i de här sammanhangen. Sedan är det riktigt att vi hälsar med tillfredsställelse att riksdagen gör ett uttalande beträffande Luxor. Arne Blomkvist har jobbat hårt i näringsutskottet för att få ett enhälligt uttalande från utskottet. Det tycker jag att vi skall ge honom en eloge för. Motionären Sten Svensson var, såvitt jag vet, inte i utskottet och deltog i debatten om dessa frågor, men Arne Blomkvist har arbetat med dem, och det tycker jag är utmärkt. Häromdagen kunde man — redan innan ärendet kom på riksdagens bord — läsa i en av de borgerliga tidningarna i Skaraborgs län att beslutet nu var fattat. Ibland är man snabb i vändningarna!

Herr talman! När regionalpolitiska frågor kommer upp till debatt här i riksdagen kan man konstatera att det blir långa och utdragna debatter med en mängd motioner som skall behandlas. Orsakerna härtill är naturligtvis inte svåra att finna. En av huvudorsakerna är att vi saknar en övergripande plan för utbyggnad av den totala industrin i samhällelig regi för hela landet. De former som finns för regionalpolitiska åtgärder i olika delar av landet, såsom uppdelning i olika typer av stödområden och andra slag av samhälleligt stöd, löser naturligtvis inte problemen på sikt. Många börjar nu att ifrågasätta hela det här systemet. Jörn Svensson har tidigare redogjort för det, och Paul Jansson ifrågasatte systemet alldeles nyss. Vänsterpartiet kommunisterna har tidigare starkt poängterat detta och lagt fram förslag till andra, mer långsiktiga lösningar. Vårt parti har också i år påvisat andra vägar som är framkomliga både när det gäller nödvändiga omedelbara åtgärder men också mer långsiktiga lösningar. Vi har ansett det nödvändigt att så snabbt som möjligt utarbeta industrioch sysselsättningsplaner för de olika regionerna. Dessa bör sedan samordnas i en övergripande och översiktlig plan för en utbyggnad av den totala industrin i landet. Ett av de områden där behovet av en sådan industrioch sysselsättnings plan klart framstår är Gotland. Det är enligt vår mening fullt möjligt och också nödvändigt med ett samhälleligt engagemang när det gäller åtgärder för att förbättra arbetsmarknadsläget på Gotland. Vi har i motion nr 2040 visat på vad som kan och bör göras. De naturliga basnäringarna på ön bör i första hand utvecklas för att bibehålla men också öka sysselsättningen. Det framgår klart att framför allt fisket, jordbruket, trädgårdsnäringen, tillverkningsindustrin och råvaruproduktionen är i behov av samhälleligt stöd och att man därvidlag bör göra stora insatser. Inom dessa näringsgrenar kan omedelbara åtgärder sättas in, som skulle skapa många värdefulla arbetstillfällen och därmed minska arbetslösheten men också påverka det extremt låga löneläget för de arbetande. Grunden för en industrisatsning bör enligt vår mening vara statligt, kommunalt och kooperativt ägda företag. Även inom den offentliga sektorn måste stora satsningar göras, som helt naturligt skapar nya arbetstillfällen. När det gäller sysselsättningen inom tillverkningsindustrin är prognoserna verkligen dystra. Enligt länsstyrelsens uppfattning tenderar antalet sysselsatta att minska ytterligare. Allvarligast är i detta hänseende den påbörjade smygnedläggningen av L M Ericssons fabrik i Visby. Om den nedläggningen skulle bli verklighet, innebär det att omkring 400 arbetstillfällen skulle försvinna. Enligt vår mening måste samhälleliga åtgärder omedelbart sättas in föratt förhindra detta. Och det kan bl.a. ske genom en vidareutveckling av den finmekaniska avdelningen vid Visbyfabriken. Andra exempel på åtgärder som kan sättas in omgående är att lokalisera monteringsoch förädlingsindustrier till Gotland, exempelvis inom metall-, träoch snickerinäringarna. När det gäller fisket vill jag peka på att denna näring på Gotland är satt på undantag. Enligt statistiska uppgifter finns det bara ca 130 personer sysselsatta med fiske. Det är dock en näring som har stora utvecklingsmöjligheter. Låt mig t.ex. göra en jämförelse mellan Gotland, som har 130 sysselsatta inom fisket, och Donsö i Göteborgs södra skärgård, som har en befolkning av endast ungefär 1 300 människor men som ändå sysselsätter nära nog lika många inom fisket som man gör på Gotland. En snabb upprustning av fiskelägen och vissa hamnanläggningar är nödvändig. En satsning på moderna fångstredskap och fiskefartyg måste vidare ske. En sådan satsning skulle också skapa förutsättningar för vidareförädling, exempelvis etablering av en fiskkonservfabrik på Gotland. Det bör i sammanhanget poängteras, att fisket är den kanske mest naturliga näringen för ett län som Gotland. En annan näringsgren som har stora utvecklingsmöjligheter i allmänhet och på Gotland i synnerhet är trädgårdsnäringen. Flera olika faktorer gör att förutsättningarna för odling av frukt, grönsaker och bär är mycket goda på Gotland. Ön har en lång odlingssäsong och ett stort antal soltimmar. Dessutom har trädgårdsodlingen lång tradition på Gotland. Men för att en vidareutveckling skall komma till stånd och vara meningsfull måste åtgärder vidtas omgående. Avsättningen av produkterna måste bli effektivare, marknadsföringen måste förnyas och förbättras. Trädgårdsodling kan bli ett framtidsjobb med en riktig samhällelig satsning. Det visar inte minst utvecklingen av denna näring exempelvis i Halland. Där finns i dag inte mindre än 330 trädgårdsföretag med drygt 1 000 personer sysselsatta. Helt naturligt är förutsättningarna för en sådan utveckling lika stora — om inte större — på Gotland. Det måste från såväl sysselsättningssom samhällsekonomisk synpunkt anses välmotiverat och nödvändigt med en kraftig samhällelig satsning på en vidareutveckling av trädgårdsnäringen på Gotland. Utskottet har avvisat vår motion och föreslår riksdagen att motionen inte skall föranleda någon riksdagens åtgärd — som det alltid heter när man inte vill vidta några konkreta åtgärder. Utskottet hänvisar också till en pågående näringslivsutredning i anslutning till länsplaneringsarbetet som förmodas bli klar i slutet på året. : Men det är inte utredningar av hur det privata näringslivet fungerar som öborna är betjänta av. De om några har fått känna på hur det privata näringslivet fungerar. Vänsterpartiet kommunisterna hävdar att det är samhälleliga satsningar som skapar nya arbetstillfällen som ger ett bättre anpassat näringsliv och som är avgörande för om man inom rimlig tid skall kunna rätta till de problem som finns. Herr talman! Jag vill kort och gott yrka bifall till vpk-motionen 2040.

Herr talman! Jag har gjort samma iakttagelse som Hans Gustafsson när det gäller arbetsmarknadsutskottets slutledningsförmåga. Först konstaterar man var problemen finns, och så handlar man — om inte tvärtemot, så i varje fall som om dessa problem inte fanns. Utskottet är som så många andra här i landet fast i något slags tro att det inte finns anledning och motiv för insatser på det här området i de södra delarna av landet. Det är märkligt. Ser man på förhållandena i exempelvis Blekinge län finner man att Blekinge är det enda län vars folkmängd tre år i följd har minskat. Där finns nu omkring 1 000 personer färre än för tre år sedan. Olofströms kommun är hårdast drabbad. Länet har under årens lopp fått vidkännas en åderlåtning på flera tusen statliga tjänster genom försvarsorganisationsförändringar. Ändå har det funnits en positiv utveckling från början av 1960-talet och fram till mitten av 1970-talet, främst på grund av det enskilda näringslivets och kooperationens utbyggnad i länet. Att det finns en snedbalans i näringslivet så till vida att vi har för få småföretag är en annan historia, som jag inte här skall fördjupa mig i. Jag vill bara konstatera att en del av de problem vi har bottnar i det här förhållandet: konjunkturkänsligheten har varit utomordentligt besvärande. De regionalpolitiska insatser som görs skall naturligtvis betalas av någon. Jag tror att statsmakterna genom åren har missat något väsentligt när det gäller att rikta de här insatserna. Injektioner som skulle medfört ett bättre tillvaratagande av de förutsättningar som finns har inte gjorts. I motion nr 1541, som väcktes under den allmänna motionstiden, tar Karl-Anders Petersson och jag upp de här problemen. Regionalpolitiken skulle få bättre effekt om man mera beaktade helheten i länen och satte in åtgärder som i sig verkar genererande och kompletterande på den verksamhet som redan finns och som med litet stimulans skulle kunna vidareutvecklas. Den statliga utlokaliseringen under 1970-talet har exempelvis inte på något sätt kommit Blekinge till godo. Det är just den typen av tjänster som skulle vara ett utmärkt komplement på vår arbetsmarknad, som i långa stycken är väl utvecklad. Utskottet har inte särskilt intresserat sig för vad vi fört fram i motionen i det avseendet heller. Det måste vara fel någonstans när ett geografiskt väl beläget län med en väl utbyggd industri tre år i följd redovisar en negativ befolkningsutveckling. Någon slutsats borde man dra av detta och även ta konsekvenserna av denna slutsats. Av allt att döma behövs en ny syn på tillämpningen av regionalpolitiska insatser. Kraven i dag på inplacering av kommuner i stödområden talar sitt tydliga språk. Från flertalet kommuner i landet redovisas problem som i och för sig är tillräckliga för att man skall placera in kommunerna i något av stödområdena. Det gäller också kommuner i södra delarna av landet. Arbetsmarknadsutskottet har som sagt självt redovisat hur relationerna är mellan kommuner i södra resp. norra delarna av landet. Följande fråga måste naturligtvis ställas: Sätts de regionalpolitiska åtgärderna in på rätt sätt? Kraven i vår motion på utvärdering och försök till analys av det som har hänt under de senaste årtiondena tror jag i högsta grad är berättigade. Vi måste veta mer om var, på vilket sätt och, framför allt, vid vilket tillfälle insatserna skall göras. Utskottet säger att det finns möjlighet att sätta in stödinsatser utanför stödområdena. Det känner vi till, men vi vet också i vilken utsträckning så sker — ytterst sällan. Jag skall i dag inte orda mer om dessa frågor. Låt mig bara avslutningsvis konstatera att det vid arbetsmarknadsutskottets betänkande finns en reservation, nr 65, där centerns representanter har reserverat sig när det gäller inplaceringen av Olofströms kommun på stödområdesskalan. Man reserverar sig på grundval av centerns partimotion. Varken departementschefen i propositionen eller utskottet har tagit upp något positivt för Blekinges del.

Herr talman! Jag har framför mig ett ledarstick i DN från den 22 april 1979.

Men det är märkligt att tron på att vi i Skåne lever i en överhettad region ännu 1979 lever kvar i den kungliga huvudstadens största seriösa tidning. Sanningen är en annan. Vi kan ta industrisysselsättningen som en mätare. Under 1970-talet har antalet industrisysselsatta i riket minskat från 1 104 000 till 1070 000. En tredjedel av denna minskning faller på Malmöhus län. Till detta kan läggas att det inom industrin i Malmöområdet i dag arbetar 5 000 människor i företag som nätt och jämnt håller sig levande. Lägger man ytterligare till detta de 7000 jobb som hotas vid de stora varven Kockums och Öresundsvarvet i Landskrona, pekar inte bilden på överhettning, snarare på en utveckling som snabbt leder fram till en utomordentligt besvärlig sits. Som ett resultat av detta har yrkesverksamheten bland män i Malmöhus län under 1970-talet gått ned med 10 96. Det är inte gamla män som har förtidspensionerats eller unga män som studerar, utan nedgången i yrkesverksamheten skär jämnt med i stort sett 10 96 i alla åldersgrupper. Till detta kommer ytterligare att arbetslösheten i Skåne — i synnerhet i Malmöhus län — under hela 1970-talet varit ytterligt besvärande. Vi har tidvis haft den i absoluta tal högsta arbetslösheten av alla län i landet, och särskilt besvärande har den kvarvarande ungdomsarbetslösheten varit. När vi i Skåne gång på gång får höra att denna för oss prekära situation beskrivs så, att vi lever i en överhettad region, är det förståeligt att vi känner inte bara besvikelse utan också bitterhet. Vi känner bitterhet, för när vi frågar oss om det måste vara så här, så blir svaret ett nej. Jag tror inte att det egentligen finns någon del av Sverige som så lätt skulle kunna komma ut ur stagnationen och in i utveckling och expansion som just Skåne. De faktorer som pekar på detta är för det första närheten till vår största marknad, Europamarknaden. Skåne är den naturliga infallsporten till den del av världen där vi byter varor till 70 96 av vårt totala utbyte. För det andra bildar Skåne tillsammans med Själland — i första hand västra Själland och Storköpenhamn -— den i särklass största närmarknaden i vårt land. Där finns 3,5 miljoner människor med de utomordentliga möjligheter till etablering och tillväxt som en så stor närmarknad kan erbjuda. Men hur utnyttjas då detta? Ja, vi har från vår sida under ett par årtionden energiskt stött tanken att få förbättrade kommunikationer i området. Först på den listan finns kravet på en lösning av de fasta förbindelserna över sundet. Utvecklingen har emellertid varit en annan: gradvis har möjligheterna när det gäller kommunikationer inom detta närområde minskat i stället för att ha ökat. Det är ett oavvisligt krav från vår sida att man snabbt kommer till ett beslut som gör det möjligt för oss att utnyttja den stora närmarknaden. Ett annat problem som vi haft att brottas med är den restriktivitet som framför allt under de senaste tre åren visats från statsmakternas sida när det gäller kommunernas utbildningsplaner. I andra sammanhang talar man om döda händer. I Skåne talar vi om Elvy Olssons dödande hand, som effektivt har förhindrat kommunerna att göra en effektiv markplanering, som är en av grundstenarna när det gäller att få fart på expansionen. Det finns inget som tyder på att den nuvarande regeringen nämnvärt skulle ha ändrat attityd sedan trepartiregeringens tid. Vi är, som jag tidigare sagt, ledsna och besvikna, men ledsnaden och besvikelsen håller på att förbytas i något som med rätta kan kallas ilska. Man har vant sig vid — och det gäller även i det här huset —att vi har varit tysta och snälla. Men den tiden är förbi. Vi anser oss ha samma rätt som andra att åtminstone kräva en insikt om de reella problemen i Skåne.

Det finns också något annat som vi tycker är trist, på gränsen till tragiskt, och det är utskottets behandling av våra propåer i motionen. Jag medger att detta är ett lokalt problem — liksom fallet är med många andra redovisade problem. Men det är inte bara ett lokalt problem. Det är också av riksintresse att de regioner som har en naturlig växtkraft, som varit motorerna i expansionen hela tiden under Sveriges industriutveckling, ges ett stöd som gör det möjligt för dem att bryta stagnationen och övergå till expansion. Det finns ett samband mellan stagnationen i expansionsområdena och den ekonomiska stagnationen i samhället. Detta leder logiskt fram till att om vi vill ha en expansion till stånd i riket i dess helhet, så får man inte strypa de naturliga tillväxtområdena. Detta är inte något försök att spela ut Skåne mot andra områden. Vi är väl underkunniga om de ytterst besvärliga problem som finns i andra landsdelar, kanske framför allt i Norrland. Och vi ställer fullständigt upp bakom den politik som har programmerats av vår partikongress med krav på jämn sysselsättning över hela landet genom kraftiga insatser från samhällets sida. Men om dessa kraftiga insatser skall kunna göras, så krävs att någonstans genereras de resurser som skall möjliggöra insatserna. Utan en generering av resurser för spridning åt annat håll faller alla försök till en riktig regionalpolitik platt till marken. Vi har föreslagit att regeringen skall stötta det planeringsarbete och det åtgärdsprogram som förordats i vår motion. Utskottet svarar att det får ske inom ramen för länsstyrelsernas arbete. Okunnigheten om Skåne är tydligen total utanför Skåne. Det går nämligen inte att göra en sysselsättningsplanering i Skåne inom ramen för länsstyrelsernas programarbete. Och det fromma talet om att man skall ha ett samarbete och klara ut dessa problem förblir fromt tal och leder ingenstans. Det är otillräckligt. Vi ber inte om hjälp, utan vi ber om stöd — att statsmakterna stöttar upp våra egna ansträngningar och deltar i samplaneringen. Det gäller en stötta för att komma i gång, så att den resursgenerering jag nyss har talat om på allvar kan ske igen, en resursgenerering som skall göra det möjligt för oss, nu och i fortsättningen, att föra en regionalpolitik som leder till hyggliga resultat för hela landet. Jag har inga stora förhoppningar, men jag yrkar ändå bifall till den reservation, nr 67, som Erik Johansson i Simrishamn har avgivit i utskottet och som bygger på vår motion. Jag är övertygad om att det vi tror är riktigt och klokt, det är riktigt och klokt för hela landet och inte bara för Skåne. När medvetenheten om detta växer fram, då kommer Erik Johanssons reservation vid ett framtida tillfälle också att bli utskottets mening.

Herr talman! När man läser arbetsmarknadsutskottets betänkande 1978/ 79:23 kan man konstatera att förhållandena mellan det statistiska och det verkliga samhället skiljer sig markant. Om förhållandena på Gotland i fråga om sysselsättningen skulle vara så bra som utskottet skriver på s. 153 i sitt betänkande, då skulle det inte ha funnits någon anledning för oss gotländska riksdagsledamöter att väcka någon motion i detta ärende. Utskottet skriver: ”Gotland har högre sysselsättningsgrad och klart lägre registrerad arbetslöshet än medelvärdena för riket. Prognoserna tyder på att Gotland också år 1985 kommer att ligga över rikets förvärvsfrekvens.” Man kan fråga sig vad detta påstående grundas på. Har utskottsledamöterna inte läst vår motion 2500? Eller grundar man helt sin uppfattning på de statistiska uppgifter som redovisas i bilaga 5 s. B 62? Där finner man att antalet artetssökande i mars 1979 skulle vara 332 och antalet lediga platser 466. Det är mycket positiva siffror, men verkligheten är en helt annan. Av den statistiska uppställningen framgår att endast 332 personer sökte arbete i mars 1979. Enligt en kontrolluppgift från länsarbetsnämnden i Gotlands län, som jag har fått i dag, var det totala antalet arbetssökande i mars 1979 hela 1 145 personer. Av dessa var det 545 kvinnor och 548 ungdomar under 25 år. När det gäller de lediga platserna bör också anges att av de 466 redovisade lediga platserna avser inte mindre än 305 tillfälliga sommararbeten med en varaktighet av ca tre månader. För februari månad redovisade länsarbetsnämnden 322 lediga arbeten, och av dessa avsåg 221 tillfälliga sommararbeten. Av bilaga 5 till utskottets betänkande framgår också att det på Gotland i mars 1979 fanns 980 personer eller 3,46 96 av länets arbetskraft som var sysselsatta i beredskapsarbete. Rikssiffran är 1,57 96. Såvitt jag kan finna är det endast Norrbotten som har en högre siffra när det gäller sysselsatta i beredskapsarbete. I halvskyddad och skyddad verksamhet, arkivarbete och arbetsprövning-arbetsträning sysselsattes i mars i år 657 personer eller 2,32 96 av arbetskraften. Rikstalet är 1,16 96. Siffran för Gotland är den högsta i hela landet. Jag vill i fråga om dessa två arbetsmarknadspolitiska åtgärder säga att såväl länsorganen som de kommunala organen varit mycket aktiva. Men för det bör inte länet straffas, utan allt stöd måste ges så att stadigvarande sysselsättning kan tillskapas. Det är ju ändå så att de 980 personer som är sysselsatta i beredskapsarbeten inte har något stadigvarande arbete. Herr talman! Med det jag nu anfört har jag bara velat redovisa att vad utskottet skriver om den goda balansen mellan antalet arbetssökande och antalet arbetstillfällen på Gotland är ett statistiskt aktstycke utan realistisk bakgrund.

Herr talman! Efter denna tvådagarsdebatt borde det kanske inte vara så mycket att tillägga, men då både jag och utskottet flera gånger apostroferats tycker jag det finns anledning att göra ett par kommentarer. Låt mig först konstatera att det varit många intressanta inlägg i debatten. Man har ibland litet föraktfullt talat om ”Hembygdens dag”, men jag tycker att det är en oriktig beteckning på en seriös debatt om de stora problem som måste ventileras. Visst kan man säga att det förekommit en och annan överdrift i både motioner och inlägg, men det hör mera till undantagen. Motionerna har genomgående varit av god kvalitet och därmed bidragit till ett gott beslutsunderlag. Jag beklagar självfallet att vi volymmässigt inte har kunnat behandla detta ärende ännu mer ingående. Motionerna hade som helhet förtjänat det, men som ni märker har vi i det 300 sidor tjocka betänkandet ändå haft problem att tränga igenom. Men också därvidlag har vi en konflikt när det gäller att säga stora saker relativt kort. Så några synpunkter på en del inlägg som gjorts här i dag. Hilding Johansson hade några funderingar om varför inte ytterligare kommuner i Älvsborgs län hade kommit in i stödområdet. Han frågade: Vad är det för grundläggande skillnad mellan dem som kommer in i och dem som hamnar utanför stödområdet i Älvsborgs län? Ja, det är naturligtvis inga grundläggande skillnader. Vi kommer tillbaka till att det här gäller att göra en avvägning, en bedömning. Vi lever i konflikt mellan norr och söder. Från norr säger man: Stödområdet är för stort, och i de södra delarna av landet säger man: Det borde ha varit fler kommuner i stödområdet. Man säger att Flen, Karlskrona, Olofström, Gullspång, Lilla Edet och Karlsborg skulle ha varit med. Detta kan man säga om ännu fler kommuner. Vad vi fått stanna inför är ändå en samlad bedömning, utifrån vilken vi måste ta ståndpunkt. Hans Gustafsson var inne på att vi inte hade sett till problemen, och samma tema hade Claes Elmstedt i sitt inlägg. Han sade att AU:s betänkande i detta avseende var magert när det gäller Blekinge. Claes Elmstedt fann heller ingen tröst i motionerna från det egna partiet, och kan inte utbrista i några glädjerop i anledning av dem. Om detta är att säga att vi ändå sagt några saker om Blekinges problem. Vi har faktiskt försökt att sätta oss in i dem. Jag vill härvidlag bara hänvisa till det avsnitt där vi noterar den konjunkturnedgång man har haft inom metalloch verkstadsindustrin. Den har medfört stora problem för arbetsmarknaden i länet. Men vi har också pekat på att omfattande arbetsmarknadsoch regionalpolitiska åtgärder har satts in för att i möjligaste mån hävda sysselsättningen i länet. Vi har dessutom pekat på en sak som kommit tillbaka i ganska många län, nämligen att det finns möjligheter att sätta in åtgärder också utanför stödområdet. Det är poängterat mycket starkt och som utskottets vice ordförande påpekade i gårdagens debatt. Sedan får vi inte glömma bort att regionalpolitiken alltid är ett komplement. Den kan aldrig utgöra grunden för den samlade näringspolitiken och den ekonomiska politiken, utan där måste vi i botten ha näringspolitik och ekonomiska förutsättningar för näringslivet som gör att vi får en god utveckling. Arne Pettersson menade att vi hade spelat ut Skåne mot andra delar. Jag tycker tvärtom att det var Arne Pettersson själv som gjorde detta utspel när han hänvisade till partikongressens tal om att det skulle vara jämn sysselsättning i hela riket. Kommer vi då inte in på den ståndpunkten att vi måste göra de stora satsningarna på skogslänen om vi skall få en jämnhet. Det finns nu betydande ojämnheter mellan Norrbotten, Västerbotten och Jämtland visavi Skåne. Det går inte att komma ifrån detta, Arne Pettersson. Därför har vi slutit upp bakom propositionens tankegångar att satsningen måste ske där problemen är störst. Fru af Ugglas tog i sitt inlägg upp lokaliseringsfrågor rörande den statliga förvaltningen. Problemet kan väl enklast formuleras så: Var skall expansionen ske? Utskottets inställning är att expansion av central statlig förvaltning i möjligaste mån skall ske utanför Stockholmsområdet. Däremot är det inte aktuellt med en ny utlokalisering av hela verk som skedde 1971 och 1973. För att länka ut expanderande statlig verksamhet till olika landsdelar har utskottet föreslagit att en särskild delegation skall inrättas. Jag konstaterar att de moderata ledamöter — även från Stockholm — som finns i utskottet varit med om förslaget att inrätta en delegation. Vi är ense om att delegationen skall ha den uppgift som utskottet har förutsatt, eller hur, fru af Ugglas? Eftersom jag avser att detta skall bli mitt sista inlägg i denna debatt vill jag, herr talman, avslutningsvis säga att vi självfallet många gånger har känt osäkerhet och — låt mig säga det — även vånda. Men vi har blivit alltmer övertygade om att det betänkande vi lagt fram håller mycket väl, och under denna långa debatt har vår övertygelse att utskottsbetänkandet äger god hållfasthet stärkts. Det är därför som jag, herr talman, frimodigt yrkar bifall till hela den hemställan som gjorts i arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 23.

Herr talman! Det är helt riktigt, som Elver Jonsson konstaterar, att jag sade i mitt inlägg att jag inte hade någon anledning att höja några glädjerop över den reservation som centerrepresentanterna har fogat till utskottsbetänkandet. Hur skulle jag kunna göra det med den vetskap jag har om situationen i länet? Det vore fullständigt orimligt. Vad jag sade var att det är ändå något. Jag beklagar att utskottsmajoriteten inte har kunnat ställa sig bakom centerns krav. För det första hade det då blivit på det sättet — kraven hade ju i så fall blivit tillgodosedda — och för det andra hade det visat, och det är inte minst viktigt, att utskottet och riksdagen har upptäckt att det kan finnas problem även i de delar av landet som det här gäller. Jag tror att den psykologiska effekten för länet inte hade varit föraktlig.

Herr talman! När Hilding Johansson pläderar för den bedömning som den eniga länsstyrelsen i Älvsborgs län gjort när det gäller indelning i ssödområde för de kommuner som han här talar om vill jag påpeka att Hilding Johansson inte har följt upp dessa förslag. Han har alltså inget sådant alternativ att rösta på här i kammaren, eftersom det är en lägre stödområdesnivå som han motionerat om. Jag vill säga detta för att man inte skall få det intrycket att Hilding Johansson här i riksdagen har pläderat för samma sak som länsstyrelsen. Slutsatsen blir ju att både Hilding Johansson och vi andra måste göra avvägningar, även om länsstyrelserna har sagt ett och annat. Från Blekingehåll har man sagt att vi inte har tagit fasta på de problem som finns där nere. Det har vi gjort, men vi har också tagit fasta på andra saker i den dualism som vi lever i. I en av motionerna från Norrlandslänen som är ganska representativ — det är motionen 1978/79:2511 av Marianne Stålberg m.fl. — varnar man mycket bestämt för en alltför kraftig utvidgning av stödområdet. Man säger att vi inte får göra hela Sverige till ett stödområde. De problem Hans Gustafsson började med att nämna var några enstaka kommuner, men nu vidgar han problemen till att omfatta en hel region: Blekinge län, Kalmar län och kanske fler län. Då är vi ju på väg att göra hela Sverige till ett stödområde. Och det får icke ske. Den avvägning som nu görs innebär att låt vara tre fjärdedelar av Sveriges yta är stödområde men enbart en fjärdedel av dess befolkning. Jag tror att det är en ganska rimlig avvägning. Därför vill jag upprepa mitt yrkande om bifall till utskottets hemställan.